Fru talman! Om vi går exakt tre år tillbaka i tiden sade Olle Svensson, Kurt Ove Johansson och en rad andra socialdemokrater precis samma sak. Detta var ingenting att bry sig om. Det här var väl inget konstigt. Detta var konspiratoriska inlägg av Anders Björck och övriga som krävde att KU skulle titta på detta. Halva sommaren 1988 fick vi som ville ha klarhet, slåss för att få fram öppenhet och öppna utskottsutfrågningar. Kurt Ove Johansson gjorde, fru talman, inte ett skvatt den gången för att driva fram någon öppenhet i den här frågan. Det var inte socialdemokraterna, varken i eller utanför konstitutionsutskottet, som drev fram att vi fick den öppenhet som vi ändå fick. Jag rekommenderar alla att läsa igenom vad som sades då. Tvärsäkerheten om att där inte fanns någonting att bry sig om var ju formidabel. Kurt Ove Johansson har inte lärt sig någonting under de här åren. Jag vill ändå säga att det naturligtvis är viktigt att vi slutgranskar detta om vi kan det. Det är inte konstitutionsutskottets fel att rättegångar har blivit så försenade och att det har tre år innan vi får dom i en, juridiskt sett, mycket okomplicerad smugglingsaffär. Den kan dock vara politiskt intressant. Det är icke konstitutionsutskottets fel att det tar tre år. Hade vi haft en annan tidsplan i det rättsliga maskineriet hade vi kunnat klara av detta, vilket vi en gång hoppades, betydligt tidigare. Då hade vi sluppit dagens diskussion. Problemet är ju att de inblandade konsekvent har sagt att de inte vill svara på några frågor på de här känsliga områdena, som jag indikerade, förrän dom har fallit i de mål som finns. Det har vi respekterat. De har inte någon rätt att vägra svara på frågor, men vi har respekterat detta, eftersom vi har tyckt att det varit rimligt. Efter det inlägg som Kurt Ove Johansson har hållit är det väl stor risk att han och hans partivänner kommer att blockera en fortsatt öppenhet i den här frågan. Jag tror, fru talman, att man då kommer att göra samma misstag som 1988.

Fru talman! Jag vill gärna säga att det definitivt inte är någon list som ligger bakom mitt agerande i denna fråga. Det finns kanske anledning att än en gång betona att de skrivningar konstitutionsutskottet gjort har stöd av alla partier i utskottet. Där pekar konstitutionsutskottet på möjligheter som kan finnas att fortsätta att granska denna sak. Jag vill gärna säga till Anders Björck att jag inte är ett dugg orolig för mitt parti när det gäller den här frågan. Jag tycker att jag utifrån den granskning har gjort har skäl att fälla ett sådant påstående. Det enda jag eftersträvar, Anders Biörck, är att vi skall ha ordentligt på fötterna innan vi gör en massa uttalanden. Jag vänder mig inte emot att Anders Björck vill fortsätta att granska detta ärende, men jag vänder mig mot att man springer i väg och gör insinuationer och påståenden när man inte har det sakmaterial som man behöver för att kunna göra detta. Det är därför jag tycker att det är fel att i ett särskilt yttrande, som moderaterna avgivit, tala om märkligt agerande osv., när man ändå 1989 skrev under att man inte kunde beslå ett numera före detta statsråd med några oegentligheter på detta område. Innan någon springer i väg och fäller en massa omdömen tycker jag att konstitutionsutskottet skall se till att man har ordentligt på fötterna. Därefter skall vi göra granskningen och -- i händelse man har kommit på några oegentligheter -- ge vederbörande vad de förtjänar.

Fru talman! Jag vill börja med att instämma i vad Birgit Friggebo sagt om surdegar. I det avseendet har konstitutionsutskottet på ett förtjänstfullt sätt klarat upp frågorna tycker jag. När det gäller vapenexportaffärer, där vi ändå fått fram allt det material man rimligtvis kan få fram, har vi dragit slutsatser. De har, tycker jag, agerat väldigt öppet. Socialdemokraterna har kritiserat sina statsråd, vi har varit med att kritisera våra. Det är självfallet så det bör gå till. Jag tycker det är utmärkt att vi denna gång har väldigt litet att diskutera om vapenexportsidan i denna granskning. Det beror på att vi metodiskt arbetat av vapenexportfråga efter vapenexportfråga så långt som det över huvud taget har varit möjligt. Det tycker jag att vi skall göra i Ebbe Carlssonaffären också. Jag tycker inte den bör kvarstå i denna valrörelse. Jag tror väldigt många är trötta på den, men den kommer att leva kvar och spela en roll i denna valrörelse, tro mig, ännu mer om vi inte betar av den nu och i stället säger att vi kan ta det nästa år. Det har kommit fram en lång rad nya saker. När jag frågade Ebbe Carlsson sommaren 1988 hur han hade fått tag på den s.k. åklagarpärmen, svarade han att han inte kunde svara på detta eftersom det skulle bli rättegång. Bara en sådan sak! Det respekterade jag och utskottet, men så är det på punkt efter punkt -- man vägrade svara på frågor med hänvisning till kommande rättegång. Vi kände inte till detta som berörde kurirpost. Vi visste inte om de kontakter man hade med den franska underrättelsetjänsten via den svenska ambassaden i Paris. Detta har kommit fram senare. Det finns belagt i skriftliga promemorior. Skall vi inte undersöka detta? Skall vi inte ta fram det material som finns? Vi granskar ju regeringen. En del har velat göra gällande att regeringens anknytning till detta är perifer. Jag tycker inte det. Om landets statsminister under ett viktigt officiellt besök i New York blir uppringd och får beskedet om att någon fastnat i tullen i Helsingborg är det faktiskt inte något som regeringen befinner sig på långt avstånd ifrån.

Herr talman! Vapenexporten har under många år utgjort ett omfattande inslag i KUs granskningsarbete -- dock inte i år. Det finns några nya anmälningar, men många är gamla ärenden. Ett sådant gammalt ärende är vidareexporten till När jag våren 1987 besökte Algeriet fick jag tillfälle att tala med vår dåvarande ambassadör Jean Christophe Öberg. Jag frågade honom hur han upplevde den då mycket intensiva debatten i Sverige om vapenexporten. Han svarade att han inte kunde förstå att man plötsligt inte visste någonting i utrikesdepartementet om misstankar om illegal vapenexport. Han var mycket förvånad, eftersom han själv hade rapporterat till det svenska utrikesdepartementet, då han var ambassadör i Bangkok. Av rapporten framgår att en representant för Thailands regering hade bett vår svenska ambassadör att framföra önskemål om att få köpa svenska kanoner direkt från Bofors i stället för att gå omvägen via Singapore och vara tvungen att betala 25 % högre pris. Jag måste medge att jag blev mycket förvånad över denna beskrivning. När jag kom tillbaka till Sverige bad jag att konstitutionsutskottet skulle få ta del av denna rapport. Jag visste inte vilket årtal det gällde eller rubriken på rapporten. Men mycket snart fick vi ta del av rapporten. Utrikesdepartementet kände helt klart till rapporten, men det var först när jag bad om den som vi fick ta del av den. Detta har varit utmärkande för utskottets arbete. Vi har varit tvungna att själva ange vilka rapporter som vi vill ha. Det är sällsynt att vi har fått material utan speciell begäran, åtminstone när det gällt mera känsligt material. Det är ju inte så lätt för en utomstående att veta vilket material som finns i regeringskansliet eller i departementet. En månad innan jag träffade Jean-Christophe Öberg hade vi en utfrågning i konstitutionsutskottet. När vi diskuterade vidareexport från Singapore frågade jag Carl Johan Åberg om det hade kommit rapporter eller väckts misstankar i departementet. Carl Johan Åberg svarade då mycket undvikande: ''Det har väckts misstankar successivt under 1984 under vår tid. Det väcktes misstankar redan 1980 och 1981 under borgerliga regeringar.'' Sedan forsatte han: ''Sedermera kom det fram ett mera handfast material när ingenjör Bratt överlämnade en del papper - -.'' Vidare sade han: ''Vi hade tidigare inte haft några handfasta tecken på oegentligheter.'' Men Jean-Christophe Öberg hade rapporterat i september 1985 att han hade skickat de ifrågavarande rapporterna redan fem år tidigare och att han ville bidra till lösningen av det pussel som man nu höll på att lägga. En anledning var också Sverker Åströms resa till Singapore. Därför var det märkligt att Carl Johan Åberg svarade oss att det inte fanns några handfasta tecken på illegal vapenhandel. Öberg blev uppringd av massmedia uppmanade Öberg att denne inte offenligt skulle kommentera sina rapporter. Det är märkligt att bete sig på detta sätt, dvs. litet grand försöka dölja vad som egentligen hänt liksom också den information som man hade fått. Detta är märkligt med tanke på Sten Anderssons uttalande att vapenexporten minsann skall tvättas offenligt. Det här sättet att kringgå riktlinjerna är en skam för Sverige. Svenska vapen dyker upp i alla möjliga och omöjliga länder och används i många av de krig som pågår världen runt. Jag läste i en internationell ekonomisk tidskrift att Burma har köpt svenska vapen. Enligt vad utskottet har kunnat få fram härrör de från tidigare legala leveranser. Här står uppgift mot uppgift. Besvärande är dock att Sverige ständigt återkommer i sådana här sammanhang. Det skadar vårt förtroende utomlands. Därför är det viktigt att den svenska regeringen verkligen tar misstankar om illegal vapenexport på allvar. Man har tidigare varit alldeles för flat. Det gäller både de socialdemokratiska och de borgerliga regeringarna. Vi har kunnat konstatera detta i konstitutionsutskottet. Vi är överens i vår kritik, och det tycker jag är mycket bra. Det är ju t.ex. helt otillfredsställande att riksdagen beslutar om att slutanvändarintyg skall krävas vid undertecknande av exportavtal och det sedan dröjer flera år innan detta sker. Den internationella vapenhandeln har blivit allt hårdare och allehanda trick används för att kunna sälja vapnen. Problemet existerar inte bara i Sverige, utan det är ett internationellt problem. Min förhoppning är dock att den svenska regeringen är mera observant på detta och vid varje misstanke om brott anstränger sig att ta reda på vad som faktiskt har hänt. Det är helt uppenbart att så inte har skett tidigare. Till sist skulle jag vilja kommentera regeringens uppgift att Sverige under Gulfkriget bara har sålt vapen till ''traditionella länder'', däribland Pakistan. Jag tycker inte att Pakistan uppfyller kraven när det gäller riktlinjerna för krigsmaterielexport. Det har ju inte heller alltid ansetts lämpligt att vi skall exportera dit. Men det är ju egentligen en annan historia.

Herr talman! Jag vet inte den exakta tidsföljden. Förmodligen skickades informationen ut till partierna i samband med att brevet sändes vidare. Vi fick alltså en kopia av brevet i samband med att det sändes till Iraks chargé-d'affaires. Efteråt kan man naturligtvis inse att det hade varit bra om saken hade kommit upp i utrikesnämnden. Därför kan ju förfluten tid vara tillämplig även där. Men det väsentliga var ändå att regeringen informerade oppositionspartierna om detta. På det viset var det till fyllest.

Herr talman! Det är just detta som är konstitutionsutskottets uppgift, att se på vad som har hänt. Finns det anledning att erinra om någonting kan utskottet göra som i detta fall, nämligen uttala: Det hade varit bra om ett sådant här brev hade anmälts till utrikesnämnden. Med detta påpekande är vi nöjda. Vi finner ingen anledning att rikta någon konstitutionell kritik mot regeringen utöver den kritik som faktiskt finns i betänkandet. Det är ju faktiskt kritik när utskottet skriver att saken borde ha anmälts i utrikesnämnden.